Herr talman! Låt mig först ta upp informationen till arbetsgivarna. När det nu inom ungdomsdelegationen finns planer på att göra en informationsdrive tycker vi det är rimligt att delegationen får göra det. På samma sätt ingår det i AMS ordinarie arbete att informera både arbetsgivarna och dem som söker vid arbetsförmedlingarna om vilka lagar och regler som gäller. När det gäller en förstärkning av arbetsförmedlingarna är vi överens om att det behöver ske en successiv utbyggnad. Vi tycker att en förstärkning på 225 platser för det här budgetåret är ett steg i det arbetet. Dessutom är ungefär 40 26 av dem som söker vid arbetsförmedlingarna ungdomar, och de får därmed del av den här förstärkningen. Till yttermera visso kommer vi att få förslag om förstärkningar när handikappropositionen kommer. Varför säger vi då nej till den uppsökande verksamheten för unga handikappade pensionärer? frågar Anna-Greta Leijon. Men det är väl ändå praxis att när det läggs förslag från en utredning så skickar man ut dem på remiss, inväntar remissorganisationernas synpunkter och med ledning av dem lägger fram förslag. Och det är inte bara något enstaka förslag som kommer att läggas, utan jag förmodar att det blir en hel del åtgärder som kommer fram i den här propositionen. Då kan det vara anledning att bedöma det hela i ett sammanhang.

Herr talman! Eva Winther talar om de planer som finns inom delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor rörande information om trygghetslagarna och tycker att delegationen skall få syssla med detta. Det tycker jag också — det är vi socialdemokrater som föreslagit det i delegationen. Som jag sade i mitt första inlägg: Det är bra att delegationen arbetar med det här, men det räcker inte. Eva Winther säger också att det ingår i AMS ordinarie verksamhet att syssla med information. Det gör det, men vi har ett litet speciellt läge i det här fallet. Vi har många små arbetsgivare i det här landet. De får normalt sin information om olika lagar från sina egna organisationer. Jag tror att de i de flesta fall får ganska bra och korrekt information som de kan lita på, men i detta fall har vi faktiskt en politisk kampanj med vissa syften som gäller trygghetslagarna. Jag tror — det har vittnats om det från olika håll i den här talarstolen i dag - att vi kan vara ganska eniga om att på grund av dessa kampanjer har det uppstått missförstånd och felaktiga föreställningar om vad de här lagarna egentligen innebär. Det är ett av skälen till att informationen i dag är så mycket svårare att få ut. Vi måste alltså med statliga medel motverka den kampanj som drivits mot trygghetslagarna. Det räcker inte med det som delegationen gör. Det är bra, men vi behöver hjälpa till här. Sedan, Eva Winther, till vår reservation om de handikappade ungdomarna och den uppsökande verksamheten: Jag tycker det var ett dåligt svar jag fick. Jag förmodar också att propositionen om de handikappade kommer att innehålla väldigt mycket — även många förslag som vi rimligen kan vänta på för att få en ordentlig diskussionsgenomgång. Men i den här frågan finns det inget som helst skäl att vänta. Vi har många gånger från alla partier sagt att det förhållandet att det tillsätts en utredning inte får lägga band på all reformverksamhet. Och det skall väl minst av allt få gälla den grupp människor som har det svårare än kanske någon annan grupp i det här samhället. Jag förstår fortfarande inte varför riksdagen — när vi nu har att fatta beslut om en försöksverksamhet med varvad utbildning och praktik — inte samtidigt kan fatta beslut om att vi skall avsätta särskilda pengar för en uppsökande verksamhet bland de unga förtidspensionärerna, så att de också får vara med i den här verksamheten.
Herr talman! Jag kan hålla med Anna-Greta Leijon om att det har uppstått en hel del missförstånd när det gäller trygghetslagarna. Jag hoppas nu bara att ungdomsdelegationen verkligen snabbt skall få fram sin information och att det blir en god sådan, som gör nytta och motverkar uppkomsten av missförstånd. När det gäller den uppsökande verksamheten är det väl så — och det var väl också så under den socialdemokratiska regeringens tid — att man avvaktar remissinstansernas yttranden och sedan förslag i form av en proposition. I och för sig kan jag hålla med om att det gäller en mycket viktig uppgift, som jag hoppas att vi skall kunna arbeta vidare med när förslaget framlagts.

Herr talman! Målet för sysselsättningspolitiken är arbete åt alla. Det innebär att alla som kan och vill arbeta också skall ha möjlighet till ett arbete som upplevs som meningsfullt. Detta mål omfattar också de unga. Samhällets insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten måste i hög grad bygga på en aktiv näringspoliuik och en aktiv ekonomisk politik i samverkan med utbildnings och arbetsmarknadspolitiken. För arbetarrörelsen har det alltid varit en central och viktig fråga att bereda arbete och därmed en meningsfylld tillvaro för människorna i vårt samhälle. I samverkan med den fackliga rörelsen har socialdemokratin i regeringsställning byggt upp en arbetsmarknadspolitik som värnade om människornas sysselsättning, regional utveckling och stigande välfärd i vårt samhälle. När vi i dag debatterar ungdomens arbetsmarknad och möjligheter till sysselsättning och en tryggad tillvaro på arbetsmarknaden är det avgörande att samhället ställer upp med åtgärder för att trygga ungdomarnas rätt till arbete och därmed möjliggör en positiv utveckling i vårt samhälle. Arbetslösheten får allvarliga följder när den drabbar unga människor. Arbetslöshet och otrygghet kan prägla en hel generations syn på samhället. Det är förståeligt om ungdomarna underkänner ett samhälle som inte kan tillvarata deras arbetsvilja. De känner sig överflödiga och många förlorar tron på sig själva. Anna-Greta Leijon har i sina inlägg i denna debatt redovisat synpunkter och argument som jag helt vill instämma 1. Herr talman! Jag skall här något kommentera reservationerna 2, 3, 4 och 5, som vi socialdemokratiska ledamöter fogat vid utskottets betänkande. För att förankra de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna krävs en väl fungerande arbetsförmedling, som till sitt förfogande har personal och tekniska hjälpmedel i den omfattning som erfordras. Arbetsförmedlingen har till uppgift att i praktiken omsätta de arbetsmarknadspolitiska besluten. Om man upprätthåller kraven att den enskilda människans intressen skall ställas i centrum och att det är därigenom man skall nå en totaleffekt som gagnar samhället i dess helhet, måste detta också sätta sin prägel på fördelning av resurser och val av medel och icknik inom arbetsmarknadspolitiken. Åtgärderna måste utformas så att man erhåller en individuell service inom arbetsförmedlingen. Det är i detta avseende som den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik uppvisar brister. Det finns ingen rimlig proportion mellan det totalbelopp som samhället satsar på arbetsmarknadspolitiken och de medel som ställs till förfogande för det egentliga förmedlingsarbetet. Det är fråga om några tiotal miljoner för att uppnå erforderliga förbättringar för arbetsförmedlingen, i förhållande till i runda tal 10 miljarder som anvisas till arbetsmarknadspolitiken. Genom de beslut som vi fattat här i riksdagen har arbetsförmedlingens arbetsuppgifter ökat. Även de beslut som vi skall fatta i dag ställer nya krav på arbetsförmedlingens personal och resurser. För varje dag som går ökas anspråken på arbetsförmedlingen. De tekniska hjälpmedlen som skulle underlätta arbetsförmedlingens arbete följer inte med i utvecklingen, vilket leder till att en arbetssökande upplever att förmedlingen är dåligt insatt i hans förhållanden. Den som har lediga platser att erbjuda förvånas ofta över att förmedlingen inte föreslår sökande. Den bristfälliga funktionen skapar irritation i alla grupper: bland de arbetssökande, arbetsgivarna och inte minst inom den personal som fåtalig och utan hjälpmedel skall betjäna kunderna. De arbetslösa ungdomarna har större behov av personlig vägledning än de flesta arbetssökande. De saknar arbetslivserfarenhet, och en del av dem är osäkra i sitt yrkesval. En del ungdomar befinner sig kanske också i en svår social situation. Det krävs därför mycket tid för att man skall kunna stödja och hjälpa dessa ungdomar. Av egen erfarenhet som arbetsförmedlare vet jag att det gäller att i förtroliga samtal med ungdomarna klarlägga deras situation, skapa intresse och ge dem tilltro till deras förmåga att gå ut i förvärvslivet och möta uppgifter som väntar. Det finns inget enhetligt system för detta. Det är genom personliga insatser från arbetsförmedlarnas sida som dessa problem kan lösas. Sysselsättningsutredningen har bekräftat detta genom den försöksverksamhet som prövats och som också redovisats. Det är mot den bakgrunden som vi reservanter yrkar på förstärkning av arbetsförmedlingen med 150 tjänster och 150 aspiranter. Detta sammanfaller också med kravet på utbyggnad av systemet med obligatorisk platsanmälan. I reservationen 3 har vi med anledning av en socialdemokratisk motion nr 1894 av Frida Berglund m.fl. lagt fram förslag om obligatorisk platsanmälan i Norrbotten. Vi stöder detta förslag, då vi vet att arbetsförmedlingen därigenom får en bredare täckning av platsutbudet på arbetsmarknaden, vilket skapar bättre förutsättningar att aktivt förverkliga de arbetsmarknadspolitiska målen. Vi reservanter kan inte finna skäl att vänta med detta. I propositionen och i sitt anförande i dag har statsrådet sagt att frågan kommer att prövas hösten 1978. Men varför vänta? Vi har konstaterat den höga arbetslösheten bland ungdomarna. Sysselsättningsutredningen har i sin skrivelse till regeringen redovisat positiva resultat av intensifierad arbetsförmedling för ungdomar och förordar åtgärder av det slag som vi reservanter föreslår. I reservationerna 4 och 5 har vi föreslagit nya former för planering av beredskapsarbeten för ungdomar. Vi finner detta inslag i arbetsmarknadspolitiken mycket viktigt. De senaste årens stora satsning på beredskapsarbeten har inneburit att många ungdomar fått en tids arbetslivserfarenhet, som i många fall lett till fasta anställningar. Planeringen av beredskapsarbeten sker i dag på kort sikt. Beslut om beredskapsarbete fattas för kortare tidsperioder i taget. Ungdomsarbetslösheten har visat sig vara relativt oberoende av konjunkturutvecklingen, varför det finns ett behov av kontinuerlig tillgång på beredskapsarbeten. Vi reservanter anser att länsarbetsnämnderna I sin årliga planering bör få reella möjligheter att planera och genomföra beredskapsarbeten, som är särskilt avsedda för ungdomar. Statsbidragsreglerna gynnar i dag arbeten av tradivionell typ, dvs. investeringsobjekt och anläggningsarbeten. Statsbidragsreglerna bör utformas så, att arbeten inom tjänstesektorn gynnas. Samhället bör kräva att alla arbetsgivare ställer beredskapsarbeten till förfogande och upprättar beredskapsplaner, inriktade på ungdomsarbete. Det är vidare angeläget att höja beredskapsarbetenas kvalitet genom att variera arbetsuppgifterna och kombinera arbetena med väglednings och utbildningsinslag. Handledning, introduktion och kurativa inslag är viktiga för att individen skall kunna finna sig till rätta i arbetet. I denna verksamhet bör de olika parterna på arbetsmarknaden medverka. Beredskapsarbete skall ses som en tillfällig insats för individen i avvaktan på andra åtgärder. Vi menar att en utveckling och utbyggnad av alternativa utbildningsvägar bör kunna intressera de ungdomar som har beredskapsarbete. Det är alltså angeläget att ungdomarna verkligen får information om arbetstillfällen, utbildningsvägar och facklig information under den tid då de befinner sig i beredskapsarbete.

Herr talman! Vi har redan diskuterat en del av det som Erik Johansson i Simrishamn tog upp. Vi är eniga om att förstärkningen av arbetsförmedlingarna skall ske successivt. De tekniska hjälpmedlen behöver också byggas ut. Erik Johansson sade att ungdomarna har stort behov av personlig förmedling. Detta är alldeles riktigt. Vår förhoppning är att de arbetslag som departementschefen uttalar sig för och som består av arbetsförmedlare, yrkesvägledare, psykologer och socialarbetare, skall kunna stödja ungdomarna och även bidra till en effektivisering av arbetet. När det gälter den obligatoriska platsanmätan i Norrbotten har vi, med hänsyn till att vi helt nyligen fattade beslut i riksdagen om att den verksamhet domsarbetslöshet 120 som pågår skall utvärderas, inte velat föregripa, utan vi avvaktar den utvärderingen. Statliga företag samt landsting och kommuner anmäler redan i det här skedet sina lediga platser till arbetsförmedlingarna. I Norrbotten finns huvudparten av arbetstillfällena i länet just hos de arbetsgivarna. I och för sig tycker jag personligen att det är viktigt att vi så fort utvärderingen blir klar får en obligatorisk platsanmälan också i Norrbotten. Jag förväntar mig nämligen att det kommer att bli ett positivt resultat av den utvärderingen. Om utformningen av beredskapsarbetsplaner menar vi, i likhet med departementschefen, att ett samråd bör ske på frivillig väg. Vi tror att det på sikt kommer att bli en kontinuerlig planering även utan lagstiftning och föreläggande. Vi vill också att arbetsförmedlingarna skall vidga kontakterna och inte bara vända sig till de offentliga arbetsgivarna när det gäller beredskapsarbetsplanerna, utan att de också skall ta kontakt med de privata arbetsgivarna och låta dem medverka. Socialdemokraterna har ställt krav på information till ungdomar i beredskapsarbete. Det finns dock redan sådana föreskrifter, som AMS har utarbetat, där det sägs att det är angeläget att deltagarna bereds tillfälle till vontakt med arbetsförmedlare och yrkesvägledare samt att vid behov arlagsundersökning och andra psykologinsatser utnyttjas. Teoriundervisning kan också anordnas I beredskapsarbete för ungdomar, om så befinns lämpligt med hänsyn till deltagarnas ålder och tidigare utbildning. Det kan också vara lämpligt att deltagarna erhåller samhällsorientering med tonvikt på arbetsmarknads och yrkesorientering. Mycket av vad socialdemokraterna önskar är alltså redan tullgodosett.

Herr talman! Vad vi reservanter har tagit upp i våra reservationer har sin grund i den akuta situationen på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar. Vi menar att vill man göra någonting, måste man göra det nu. Vi har konstaterat den stora arbetslöshet som råder bland ungdomarna. Det har erkänts i debatten i dag från olika håll att den är stor och besvärande. Vi vet av erfarenhet hur vår arbetsförmedlingsverksamhet har byggts upp och ser i den organisationen möjligheter att bemästra den nuvarande situationen. Vi är övertygade om att om vi får denna förstärkning är vi på väg att kunna klara situationen. Vi frågar oss: Vad är det som den borgerliga utskottsmajoriteten väntar på. när man säger att man skall återkomma till hösten? Kan det finnas anledning att vänta till hösten? Dels har vi ju nu stor arbetslöshet, dels har sysselsättningsutredningen redovisat positiva resultat av intensifierad förmedlingsverksamhet. När det gäller beredskapsarbeten och praktikplatser är vi reservanter också förvånade över att inte den borgerliga utskottsmajoriteten ställer upp på förslagen. Vi vet att det för ungdomarnas yrkesutbildning, för deras utträde på arbetsmarknaden och i näringslivet, för deras möjligheter att göra fullgoda insatser är nödvändigt med praktik. Att ge dem möjligheter till detta är väl ett intresse för både samhället, arbetsgivarna och ungdomen. Jag är övertygad om att arbetsgivarkollektivet skulle vara intresserat av detta. Varför då inte tillskapa dessa möjligheter? Det är rikugt att man sedan länge på frivillighetens väg har haft dessa möjligheter till kontakt, men vi klarar inte av det längre, för resurserna inom arbetsförmedlingen räcker inte till. Vi behöver stöd av lagstiftning och bestämmelser. Allt detta syftar till att förverkliga den arbetsmarknadspolitiska målsättning som vi gett uttryck åt i vår motion och i våra reservalioner.
Herr talman! Erik Johansson i Simrishamn menar att vi har en akut situation på arbetsmarknaden och att det måste till insatser nu. Javisst! Det har också givits förstärkning till arbetsförmedlingarna under det här budgetåret. Det är nödvändigt med praktik och arbetslivserfarenhet, säger Erik Johansson. Ja, det är det, och det är därför som planeringsråden och distriktsarbetsnämnderna nu får ökade uppgifter att verkligen ta fram praktikplatser, inventera behovet och också ta fram förslag på beredskapsplatser inom olika. områden. Herr talman! Det råder väl ingen tvekan om att det finns möjligheter att på frivillighetens väg ordna praktikplatser. Men det är inte tillräckligt. Det skulle bli effektivare om vi fick bestämmelser i instruktionen som ökade möjligheterna för arbetsmarknadsmyndigheterna att gå in och kräva praktikplatser. Detta hävdar jag mot den bakgrund och med den motivering som jag anfört i mitt tidigare inlägg.

Herr talman! Ungdomens situation på arbetsmarknaden är oroande trots omfattande insatser från statsmakternas sida. Arbetslöshet redan i unga år kan grundlägga sociala problem som sedan kräver stora ansträngningar att komma till rätta med. Målet skall självklart vara att ge alla ungdomar arbete, praktik eller utbildning. För att nå denna målsättning erfordras olika aktiva insatser från samhällets sida. Att ungdomarna utgör en del av den totala arbetsmarknaden innebär att åtgärder som vidtas för att öka antalet sysselsättningstillfällen totalt också gynnar ungdomsgrupperna. Sysselsättningsutredningen överlämnade i oktober månad 1977 som ett delresultat av sitt arbete förslag till regeringen om olika åtgärder för att stödja ungdomens sysselsättning och utbildning. Det är dessa förslag som har legat till grund för den av regeringen avlämnade propositionen 164, som riksdagen nu har att ta ställning till. Ungdomsarbetslöshetens struktur och omfattning visar att det behövs såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. Insatser som kan ge eu snabbt resultat kan främst komma i fråga inom arbetsmarknadspolitikens ram. medan det på längre sikt först och främst är insatser på det utbildningspolitiska området som erfordras. Många av de ungdomar som nu går arbetslösa har en ”låg” utbildningsbakgrund. Flera av dem saknar gymnasieutbildning eller annan utbildning efter grundskolan. Anledningarna till detta är flera. Bl.a. ger den starka teoretiseringen i skolan många ungdomar dålig motivation att studera, eftersom de inte får uppleva praktisk nytta av kunskaperna och därigenom inte får suumulans i arbetet. För att möjliggöra en skola som främjar jämlikhet och solidaritet måste man organisera utbildningen så att teoretiska studier varvas med perioder av yrkeslivserfarenhet. Svårigheterna för ungdomarna att få arbete är också beroende av i vilken region de bor. En aktiv regionalpolitik är därför på sikt nödvändig för att vi skall få en bättre regional fördelning av arbetstillfällen. Den framtida regionalpolitiken kommer riksdagen som bekant att få ta ställning till våren 1979. Till skillnad från socialdemokraterna anser utskottsmajoriteten att de förslag som framförts i propositionen syftar till samordning, vidareutveckling och förstärkning av olika åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Den försöksverksamhet med intensifierad arbetsförmedling som sysselsättningsutredningen har bedrivit visar ett gott resultat. Det har omnämnts tidigare i debatten. Ungdomsgruppen utgör ca 40 23 av de arbetssökande vid våra förmedlingar och fordrar oftast större insatser än andra grupper arbetssökande. De saknar kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar och behöver ofta hjälp med att kontakta arbetsgivare. Många av de ungdomar som söker arbete har svårigheter att klara sin situation, eftersom de har liten erfarenhet av förhållandena på arbetsmarknaden. De har ett stort behov av att få tala med någon som har särskild insikt i deras problem. Det är av dessa skäl viktigt att det på varje arbetsförmedling finns personal med tid att ägna sig åt varje individs problem. När det gäller personalförstärkning på arbetsförmedlingarna har riksdagen tidigare i år beslutat om inrättande av 225 nya tjänster för nästa budgetår. Socialdemokraterna återkommer i sin partimotion med krav på ytterligare tjänster för att det skall bli möjligt att göra särskilda insatser för arbetslös ungdom. Låt mig, herr talman, deklarera att jag har full förståelse för att det på vissa platser kan föreligga behov av personalförstärkningar. Arbetsmarknadsministern har i propositionen uttalat, och också bekräftat här i kammaren i dag, att han har för avsikt att under hösten pröva personalbehovet i anslutning till den proposition som då kommer att avlämnas och som bygger på sysselsättningsutredningens delbetänkande Arbete åt handikappade. Med tanke på detta har utskottet inte ställt sig bakom det socialdemokratiska kravet på nya tjänster. Även nästa fråga som jag kommer att beröra har behandlats tidigare under vårriksdagen. Den rör obligatorisk platsanmälan. Riksdagen fattade då beslut om en utbyggnad av systemet med obligatorisk platsanmälan. Generellt kan man säga att resultaten av denna verksamhet hittills är mycket goda. F.n. pågår et utvärderingsarbete, och utskottet anser att man i avvaktan på resultatet av detta arbete inte bör göra någon utvidgning. De senaste årens stora satsning på beredskapsarbeten har inneburit att många ungdomar fått en tids arbetstlivserfarenhet. Det har också omnämnts tidigare i eftermiddag. Dessa arbeten har i många fall lett till fasta anställningar. Det är naturligtvis viktigt att länsarbetsnämnderna i sin årliga planering tar med beredskapsarbeten som är speciellt lämpade för ungdomar och att man håller kontakt med alla arbetsgivare och undersöker hur många arbetstillfällen som är tillgängliga. Sysselsättningsutredningen hade föreslagit en lagstiftning som skulle innebära att arbetsgivarna ålades att ställa beredskapsplatser till förfogande. Detta förslag har socialdemokraterna tagit upp i sin motion och även reserverat sig för. Utskottet tillstyrker även på den här punkten arbetsmarknadsministerns förslag att man skall avvakta effekterna av samrådsförfarandet innan man går in med lagstiftning. Beredskapsarbete skall ses som cen tillfällig insats för den arbetssökande i avvaktan på andra åtgärder. En utveckling och utbyggnad av alternativa utbildningsvägar bör kunna intressera en det av de ungdomar som har beredskapsarbete. Det är alltså angeläget — det vill jag understryka — att ungdomarna verkligen får information om arbetsullfällen, utbildningsviägar etc., när de befinner sig i beredskapsarbete. I cirkulär tull länsarbetsnämnderna har arbetsmarknadsstyrelsen poängterat detta och också ansett det vara lämpligt att de som har beredskapsarbete erhåller samhällsorientering med tonvikt på arbetsmarknads och yrkesorientering.

— den skall vara handledd Arbetsmarknadsministern ställer sig bakom utredningens definition men är inte beredd att nu föreslå lagstiftning. Motiveringen för deua är att förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter pågår om villkoren för praktikarbete. Dessutom är lagstiftningen om anställningsskydd föremål för översyn. Utskottsmajoriteten detar statsrådets uppfattning och anser det vara Så, herr talman, några ord om den socialdemokratiska reservationen 8 angående informationskampanj om trygghetslagstiftningen. Det är naturligtvis angeläget och viktigt att information om lagstiftningens innebörd når ut till berörda personer. Det är också viktigt att det är en saklig information som sprids bland allmänheten. Uppgiften att sprida information i dylika frågor åvilar arbetsmarknadsverket. Men även andra insatser är planerade, bl.a. från ungdomsdelegationens sida, som har för avsikt alt mycket snart gå ut med information som rör just de här frågorna. Det är naturligtvis att hälsa med tilltredsställelse. På grund härav har utskottet inte funnit anledning att för dagen tillstyrka det motionskrav som fullföljs i reservationen 8. Till slut, herr talman, några ord till Erik Johansson i Simrishamn. Det är naturligtvis riktigt att arbetsförmedlingarna har fått ökade arbetsuppgifter under de senaste åren. Men man får inte glömma bort att arbetsförmedlingen kommer att få nya tjänster fr.o.m. nästkommande budgetår.

Herr talman! Arbetslösheten bland de unga har blivit det allvarliga problemet på 1970-talets arbetsmarknad. Det är de unga som framför allt drabbas av den bristande expansionen inom svensk industri. De unga har fått lära sig att det inte går att lagstifta fram flera jobb utan att det är fler arbetstillfällen som behövs. De unga möter det anställningsstopp som företag och organisationer infört för att kunna klara sina åtaganden till de redan anställda. De märker försiktigheten hos företagare och personalavdelningar, som hela tiden har Å manlagarna i minnet. Ungdomen ställs utanför när företagen gör vad de kan för att uppfylla sina förpliktelser mot de redan anställda men inte har kraft och lönsamhet att expandera sysselsättningen. | Som redan har framhållits i debatten i dag är orsaken till den höga arbetslösheten bland ungdomen att söka både i skolans funktionssätt och i utvecklingen på arbetsmarknaden. Botemedlet måste omfatta båda dessa områden. En lång rad åtgärder har också vidtagits sedan riksdagen på allvar började diskutera ungdomsarbetslösheten våren 19735. Det stora antal ungdomar som i dag sysselsätts i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning av olika slag är ett uttryck för lägets allvar men också för regeringens ambitioner att stödja ungdomen. I det fortsatta arbetet på att häva ungdomsarbetslösheten måste strävan att närma skolan till arbetslivet inta en central plats. Skolan måste ge ungdomen en bättre yrkesförberedelse. Den måste ge bättre baskunskaper, och den måste producera färre skoltrötta ungdomar. Det är de ungdomar som slutar skolan före nian och de som inte går vidare till gymnasieskolan som får det särskilt besvärligt på arbetsmarknaden. Jag vill peka på tre områden där jag tror att det är väsentligt med ett fortsatt reformarbete: 1. Vi måste få en utvidgning och ekonomisk upprustning av lärlingssyswemet. Erfarenheter kan vi hämta från Österrike, som har ett väl utbyggt lärlingssystem och som är ett av de få länder i Europa som inte dras med en besvärande ungdomsarbetslöshet. 2. Swdie och yrkesorienteringen måste byggas ut, och jag noterar med tillfredsställelse att förslag härom kommer i budgetpropositionen. Socialdemokraterna har valt att lägga en lång rad reservationer till utskottsbetänkandet. De kännetecknas av krav på nya lagstiftningsåtgärder samt av krav på en organisatorisk utbyggnad av AMS och planeringsråden. Lagstiftning och byråkrati är de åtgärder som socialdemokratin skjuter i förgrunden som medicin mot ungdomsarbetslösheten. Mest anmärkningsvärt är kanske att socialdemokraterna vill ändra i lagen om anställningsskydd. Den lag som man i alla sammanhang försvarar vill man faktiskt ändra i reservationen 6. Praktikbegreppet skall enligt det socialdemokratiska förslaget snävas in ytterligare, så att endast ungdom som har praktik som en del av sin utbildning skall kunna anställas på ett praktikjobb. Övriga ungdomar, de som behöver praktik eller korttidsanställning för att pröva på jobb och få ett fotfäste på arbetsmarknaden, hänvisar socialdemokraterna helt flou till beredskapsarbeten. Över huvud taget talas det mycket om beredskapsarbeten i socialdemokraternas partimotion. Och beredskapsarbeten är bra när det inte finns andra jobb att tillgå, men de får aldrig komma att betraktas som en ersättning för reguljära arbetstillfällen. Det är ett bekymmer för ungdomen att rörligheten på arbetsmarknaden har minskat under 1970-talet. Trygghetslagarna tenderar att binda ihop arbetsgivare och anställda. De är bra för dem som redan har ett tillfredsställtande arbete men ökar svårigheten för de grupper som söker fotfäste på arbetsmarknaden. Alltmer av organisationers, myndigheters och företags rekrytering sker på en intern arbetsmarknad. Just för ungdomen är tillgången på lediga platser och rörligheten på arbetsmarknaden av avgörande betydelse. En ung människa är oftast inte säker på sitt yrkesval, hon behöver pröva sig fram, upptäcka arbetsmarknadens verklighet och så småningom finna en väg som passar. För de unga är inte tryggheten i anställningen det väsentligaste.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

Herr talman! Bengt Wiklund tog upp utbildningsfrågorna i det här samlade paketet och det är, som han påpekade, kanske ett annat statsråd som i första hand skulle gå i svaromål. Men jag tycker det kan vara motiverat för mig att ta upp en del av hans resonemang, och det är frågan om den varvade utbildningen. Bengt Wiklund refererar till statssekreterare Ingemar Eliasson och ctt pressuttalande som han har gjort. Jag kan bara verifiera vad Ingemar Eliasson 130 säger, nämligen att regeringen strävar efter att få en sammanhållen utbildning för ungdomarna, och det är det hela detta förslag går ut på. Förslaget om varvad utbildning, som presenteras i propositionen och som alla tydligen är överens om, är ett steg i rätt riktning, som jag ser det. Genom en utbildning där praktiskt arbete kombineras med tcoretisk utbildning kan vi locka fler ungdomar till en utbildning som de väl behöver, och det är ofta sådana ungdomar som Bengt Wiklund här beskrev. Jag håller med honom om det - det är därför förslaget är så viktigt. Det system för utbildning som nu skall prövas innebär att vi kan lägga grunden till en framtida förändring av stora delar av gymnasieskolan. Vi har nu en gymnasieutredning som håller på att arbeta, och den får väl studera hur erfarenheterna av försöket faller ut. Jag tror det kommer att ha betydelse för utredarnas fortsatta arbete. Det kan bli fråga om en ny uppläggning av gymnasiestudierna — jag är övertygad om det. Nu för socialdemokraterna ett resonemang om volymen av den här försöksverksamheten. På den punkten är det värt att se litet på hur utrymmet är inom utbildningssystemet. Man säger från socialdemokraternas sida att riksdagen nu bör besluta om att 2 000 årselevplatser skall inrättas för korta kurser, och här skall också ingå den försöksverksamhet som regeringen föreslår. Det låter kanske storstilat i första ögonblicket, men hur är verkligheten? Under det gångna läsåret har regeringen medgivit, Bengt Wiklund, 3 700 årselevplatser som får tas i anspråk för sådana här korta kurser. Det finns alltså inte anledning att tro att volymen skulle bli mindre nästa läsår. I det perspektivet är det förvånande att socialdemokraterna bara vill lägga ut 2 000 platser. | | Regeringen har alltså valt en annan väg, och inom kort får vi förslag från skolöverstyrelsen om hur man bedömer behovet av korta kurser för nästa läsår. Jag är ganska övertygad om att de 2 000 platserna som socialdemokraterna redan nu vill besluta om är för litet. Får jag bara kort säga om Göteborg att jag, utan att ha någon riktig lokalkännedom om förhållandena där, har den uppfattningen att man har bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete för att garantera ungdomarna utbildning. Inte minst gäller det initiativet, som jag har fått del av, för att bygga upp en regionalisering av SSA-råden på det sätt som Bengt Wiklund har talat om. Man har f. ö. också från den kommunala partigrupp jag närmast har kontakt med gjort framställningar om att det på centralt håll bör övervägas en sådan här central modell som Bengt Wiklund pläderar för. Men låt oss ta ett steg i taget. Vi har SSA-råden och de har viktiga uppgifter. Vi får se vad de kan göra och vi får framöver överväga om man skall gå vidare efter den här modellen.

Herr talman! Det har under eftermiddagen eu flertal gånger från denna talarstol betygats att ungdomsarbetslösheten är ett av de allra största problem vi har att brottas med. Det finns en mycket stor risk att många ungdomar genom att den första kontakten med arbetsmarknaden blir en enda stor besvikelse får sociala skador som de aldrig kommer över. Sett i det perspektivet är arbetslösheten bland ungdomar på många sätt mycket allvarligare än arbetslöshet i allmänhet, hur allvarlig denna än är. Självfallet finns det ett samband mellan ungdomsarbetslösheten och situationen på arbetsmarknaden i allmänhet. Ju fler arbetstillfällen det finns, desto bättre är situationen för dem som är nytillträdande på arbetsmarknaden. Är det dåligt med arbetstillfällen så är det framför allt de som just söker sig ut på arbetsmarknaden som drabbas hårdast. Det gör att de åtgärder som regeringen under de gångna ett och ett halvt åren vidtagit för att stärka näringslivets konkurrenskraft har varit mycket betydelsefulla, och de ger anledning till förhoppningar om en bättre situation också för ungdomen i framtiden. Det var ett mycket besvärligt utgångsläge som regeringen hade när det gällde näringslivets utveckling och arbetsmarknaden vid regeringstillträdet. De politiska partier som konsekvent motsatt sig och kritiserat regeringens åtgärder för att stärka näringslivets konkurrenskraft tar också på sig ett mycket stort ansvar när det gäller ungdomens möjligheter att få arbete i framtiden. Men även om det är den totala tillgången på arbetstillfällen som är avgörande för ungdomarnas möjligheter att få arbete i det längre perspektivet så är det också nödvändigt med en omfattande verksamhet som löser ungdomarnas akuta sysselsättningsproblem. Det finns olika vägar att gå fram här, och det har också klargjorts i propositionen och i utskottsbetänkandet. Bl. a. har Arne Fransson i sitt anförande tagit upp de åtgärder som kan vidtas inom den rena arbetsmarknadspolitiken för att slussa in ungdomarna. Det har tagits en lång rad viktiga initiativ från regeringens sida för att stimulera både privata och offentliga arbetsgivare att anställa fler ungdomar. Den andra vägen. som är lika viktig, är att skapa goda utbildningsbetingelser för ungdomar med sysselsättningsproblem och se till att utbildningen fungerar så att det är fätt att slussa över ungdomarna till olika arbetsplatser. Utbildningsinsatser för att på det sättet ta hand om arbetslösa ungdomar tjänar två syften. Det ena syftet är att skapa en meningsfull sysselsättning i avvaktan på att ungdomarna skall få ett arbete. Det andra syftet, som är minst lika viktigt. är att skapa en bättre beredskap hos de unga för att komma in på arbetsmarknaden. Erfarenheten visar att de ungdomsgrupper som är hårdast drabbade av arbetslöshet är just de som har sämst utbildning. Därför måste det naturligtvis vara ovanligt meningsfullt att lösa de här ungdomarnas sysselsättningsproblem genom att i första hand ge dem utbildning, som sedan kan vara vägen som för dem ut till olika typer av arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. Om man studerar arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 40 måste det vara uppenbart för var och en att det finns en mycket bred samstämmighet om hur man skall gå till väga för att skapa bättre förutsättningar för ungdomarna. Visserligen finns det inte mindre än 15 reservationer fogade till betänkandet, men när man läser de reservationerna slås man av hur osedvanligt magra de är. Jag skall bara kommentera de reservationer som inte tidigare behandlats i Arne Franssons anförande. I reservationen 7 föreslår reservanterna en lagstiftning som skapar möjlighet till obligatorisk praktik. Utskottsmajoriteten har i och för sig ingenting emot obligatorisk praktik om detta visar sig nödvändigt. men det borde vara en självklarhet att man först ser om inte de frivilliga insatserna ger erforderligt resultat. Det finns alltså ingen principiell skillnad i inställningen i detta avseende. här mellan Bengt Wiklund och arbetsmarknadsministern avslöjade har regeringen redan ställt betydligt flera elevplatser till förfogande än vad reservanterna har föreslagit. Reservationen är alltså fullständigt överflödig, om inte socialdemokraterna genom den vill begränsa antalet årselevplatser, men jag förmodar att det inte är syftet. En annan sak är att den systematiska försöksverksamhet som föreslås i propositionen bör omfatta betydligt färre årselevplatser för att man skall kunna göra en meningsfull utvärdering. I reservationen 10 tar reservanterna upp frågan om meritvärdet av dessa korta yrkesinriktade kurser. Som vi konstaterar i utskottsmajoritetens skrivning är denna fråga föremål för prövning, och man kan alltså räkna med att ett förslag på denna punkt kommer mycket snabbt. Inte heller den reservationen är alltså särskilt befogad. I reservationen 11 hemställs om 1 milj.kr. till uppsökande verksamhet bland de unga förtidspensionärerna. Som Eva Winther tidigare påpekade kan vi inom ganska kort tid vänta oss ett förslag också på denna punkt. Vi tillämpar en praxis som innebär att ett utredningsförslag när det framlagts först skall remissbehandlas och sedan användas som underlag för utarbetande av en proposition inom regeringskansliet. Det var den modell som socialdemokraterna tillämpade i regeringsställning, och de får väl finna sig i att den tillämpas också när de befinner sig i opposition. Också den reservationen är fullständigt överflödig. I reservationen 12 yrkar socialdemokraterna på särskilda medel till skolöverstyrelsen för att initiera kurser för socialt handikappade ungdomar i kommuner som önskar starta sådan kursverksamhet. På den punkten konstaterar vi, att det på skolöverstyrelsen finns pengar reserverade, som vi förutsätter kan användas för detta ändamål. Det bör alltså inte vara något som helst problem att finansiera dessa kurser. Reservationen är således fullständigt överflödig. I reservationen 13 yrkas på förstärkta bidragsmedel för syo-verksamhet. Det har i propositionen aviserats att man kommer att ta upp detta i budgetbehandlingen. Det är ju naturligt att man så långt som möjligt undviker extraanslag mellan budgeterna och i stället låter sådana ärenden ingå i den allmänna budgetprövningen. Men vi kan också här lugnt utgå från att de erforderliga resurserna kommer att ställas till förfogande. Det finns alltså inte heller något reellt motiv till yrkandet i reservationen 13. Jag kommer så till reservationen 14 med förslag beträffande verksamheten med lokala, regionala och centrala planeringsråd. I storstadsområdena pågår redan försök med regionala planeringsråd. Tanken är naturligtvis den att, om försöken ger positivt resultat, denna verksamhet skall byggas ut också i övriga delar av landet, När det gäller en försöksverksamhet är det naturligt att man först inleder verksamheten, sedan utvärderar dess resultat och därefter, om det är positivt, går vidare. Det måste vara en handlingslinje som alla som arbetar politiskt ställer upp bakom. Att föregripa denna ordning är fullständigt onödigt. Också frågan om det centrala planeringsrådet bör prövas i det sammanhanget. Det är naturligt att uppbyggnaden av planeringsrådsverksamheten i dess helhet tas upp i ett sammanhang och att man inte försöker genomföra ett antal delreformer. Det kan hända att ott centralt planeringsråd i skolöverstyrelsen skulle fylla en vettig funktion, men det kan också innebära att ytterligare en onödig byråkratisk instans skulle skapas. Herr talman! De socialdemokratiska reservationerna kännetecknas nästan utan undantag av att där förs fram förslag, som är under beredning och som vi kan räkna med under alla omständigheter snart kommer att föreläggas riksdagen. Men man har alltså på socialdemokratiskt håll i sin iver att vara först och att ha någonting att komma med förelagt riksdagen dessa förslag innan de har blivit föremål för sedvanlig beredning. Det är mycket viktigt att vi får till stånd snabba åtgärder för att förbättra ungdomens situation på arbetsmarknaden. Men vi måste också ha klart för oss att vi här hanterar ganska allvarliga problem. Det gäller unga människors framtid. Därför är det viktigt att de åtgärder vi vidtar är väl underbyggda, välmotiverade och verkligen tjänar sitt syfte. Det är inte ett område där man skall kasta fram mer eller mindre hafsigt hopkomna förslag som inte har remissbehandlats och beretts ordentligt. Det är naturligt att vi ser lika seriöst på de här frågorna som vi ser på alla andra politiska frågor. Därför tycker jag att det är beklagligt att man på det här sättet har försökt kasta fram olika förslag, rycka ut dem ur deras normala beredningsprocess, för att på det sättet, förmodar jag, knipa en del billiga poäng. Detta är viktiga frågor. Det gäller våra ungdomars framtidsmöjligheter. Därför är det också viktigt med gemensamma tag för att få fram väl underbyggda förslag som kan leda till konkreta resultat för att lättare överföra ungdomar från utbildningsverksamheten till arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tror inte det är jag som ägnar mig så mycket åt det indiska reptricket utan mera Bengt Wiklund som ägnar sig åt att trolla kaniner ur hatten. Jag gick systematiskt igenom reservation efter reservation, där jag kort kunde konstatera — och Bengt Wiklund har inte kunnat motbevisa vad jag sade — att det i samtliga fall var fråga antingen om förslag som redan var under behandling och som väntades bli förelagda riksdagen inom några månader eller också om åtgärder som mycket väl kunde vidtas även utan några extra riksdagsbeslut. Detta är alltså den enkla verklighet som det är fråga om. Jag tycker det är riktigt att vi skall vara handlingskraftiga, men detta får inte hindra oss från att förbereda ställningstaganden på ett vettigt sätt. Ungdomar är inte ungdomar så förfärligt länge till, sade Bengt Wiklund. Nej, det är naturligtvis riktigt, men jag tror att de flesta av ungdomarna kommer att fortsätta att vara ungdomar åtminstone inom de närmaste månaderna. Som regel är det sådana tidsperioder vi rör oss med när en utredning har lagt fram ett förslag som håller på att remissbehandlas eller som redan har remissbehandlats och är föremål för beredning i regeringskansliet. Det är inte under några åratal som de här frågorna kommer att ligga i regeringskansliet, utan det är fråga om korta perioder. Låt oss då se till att den prövningen får genomföras! Det gäller naturligtvis också i de fall där man har en försöksverksamhet att man bör se till att denna utvärderas ordentligt. Det kan ta något längre tid. Men om man i praktiken verkligen i kommunerna upplever det så, att de lokala planeringsråden inte tillfredställande kan fylla sin funktion när det gäller att ta kontakt med grannorterna, har man ju alla möjligheter att själv bygga upp ett samarbete. Detta har också konstaterats av utskottsmajoriteten. Jag tycker alltså att man gör sig onödiga bekymmer — de kanske inte är så stora Ii sinnevärlden. När det gäller de 3 700 årselevplatserna resp. de 2 000 konstaterade jag att avsikten från den socialdemokratiska sidan förmodligen inte var att införa en begränsning. Följaktligen är reservationen överflödig. Det fordras en lång förberedelsetid, säger Bengt Wiklund vidare. Ja, men alla vet ju att de här korta kurserna kommer, och alla som vill förbereda de korta kurserna kan göra det även utan en sådan reserverad pott som den socialdemokraterna föreslår. Det är alltså frågan om helt överflödiga reservationer.

Herr talman! Först de 3 700 årselevplatserna och den upplysning jag eventuellt skulle kunna få av att delta i länsskolnämndernas konferenser. Jag har inte haft förmånen att tillhöra någon länsskolnämnd. Jag har bara sysslat med kommunala skolfrågor i en vanlig enkel skolstyrelse. Men där har jag i alla fall lärt mig att de som sysslar med dessa frågor praktiskt ute på fältet har tillräckligt mycket förutseende för att de i det här fallet skall begripa att de korta yrkesinriktade kurserna i minst samma omfattning som tidigare kommer att organiseras också nästa år. At det alltså finns ett underlag för att sätta i gång en planering är en fullständig självklarhet. När det sedan gäller de regionala planeringsråden och de resurser som skulle behövas tror jag inte att det i första hand är fråga om att bygga upp en administrativ apparat på länsplanet. Åtminstonet. v. kan man nog lösa en hel del av problemen genom ett enkelt och funktionellt samarbete mellan de olika lokala planeringsråden i kommuner som har anledning att samarbeta. Jag tror att det finns skäl att se praktiskt och enkelt på de här sakerna. Det är fråga om utbyte av information mellan människor som är verksamma i olika kommuner. För det behövs det inte byggas upp några nya byråkratier. Det är inte det som de unga är betjänta av, utan vad de behöver är en vettig hantering av de här problemen. Jag håller fullständigt med om att det gäller att sätta till kraftresurser för att lösa de ungas sysselsättningsproblem, men låt oss inte byråkratisera och krångla till den här hanteringen alltför mycket. Vad som är viktigt är att de som sysslar med dessa frågor - i skolan och i arbetsförmedlingen —- har möjlighet att göra det. Och det finns ju en lång rad förslag som vi i huvudsak är helt och hållet eniga om i det betänkande som vi nu diskuterar. Ytterligare insatser på olika områden finns aviserade. Det kommer alltså att bli en successiv utbyggnad av den här verksamheten. Om dessutom den nuvarande regeringen får fortsätta att föra en ekonomisk politik som gör att vi med en viss tillförsikt kan se på det svenska näringslivets . utveckling också för framtiden, har det lagts en god grund för att lösa de ungas sysselsättningsproblem.

Herr talman! Jag skulle helt kort vilja ta upp en fråga som blivit alltmer egendomlig under behandlingen av ungdomsarbetslösheten de senaste åren. Riksdagen har varit överens om principen att alla unga skall tillförsäkras arbete, praktik eller utbildning. Bakgrunden till den principen är ju den snabbt växande arbetslösheten bland de unga och de fruktansvärda sociala problem som den innebär — problem som jag inte skall gå in på; de har berörts utförligt i debatten här tidigare. Den tillförsäkransgaranti som det talas om i detta sammanhang kräver ju, för att den skall bli en garanti, styrmedel. En garanti som utställs utan att den som ställer ut den har några medel till sitt förfogande som verkligen garanterar att jobben, praktiken eller utbildningen kommer till stånd är ju ingen garanti utan i så fall luftiga löften som, om de inte infrias, gör att ungdomarna ännu mer kommer att ställa sig vid sidan av ett samhälle som de uppfattar så att det lurar dem. Det är bl.a. därför som sysselsättningsutredningen tagit mycket allvarligt på frågan: Hur skall man kunna arbeta fram styrmedel som kan konkretisera denna garanti? På ett område, som också har diskuterats här i dag, har vi lagt fram förslag om lagstiftning. När det gäller att få fram praktikplatser, när det gäller kopplingen mellan praktik och utbildning, måste samhället som ett yttersta medel ha cn lagstiftning, som enligt främjandelagens modell ger samhället förhandlingsmöjligheter gentemot företagen. Man måste ytterst ha möjlighet att i lag föreskriva att företagen har skyldighet att ta fram tillräckligt antal praktikplatser. Man har jobbat konkret med en punkt som just handlar om vad man verkligen menar med denna tillförsäkran — hur det praktiskt skall bli något av den. Glädjande nog slöt en stor och bred majoritet upp bakom sysselsättningsutredningens förslag. De politiska partierna — socialdemokraterna, folk partiet, centern, vpk — och arbetstagarorganisationerna var för förslaget, medan två instanser ställde sig helt vid sidan om det, nämligen moderaterna och Svenska arbetsgivareföreningen — något som inte var oväntat, vilket också visat sig vid debatten i dag. Moderaterna och Arbetsgivareföreningen polemiserade hårt mot denna lagstiftning. Med hänsyn till den mycket breda majoritet som slutit upp bakom utredningens förslag var det med förvåning jag läste regeringens förslag. På de punkter där moderaterna och Arbetsgivareföreningen motsatt sig utredningens förslag vågar regeringen inte gå på utredningens förslag, utan där närmar sig regeringen moderaterna och Arbetsgivareföreningen. Det betyder alltså att folkpartiet och centern, vilka i utredningen står bakom förslaget om att konkretisera vad man menar med tillförsäkran, garanti, i regeringsställning hoppar av och närmar sig moderaternas linje. Man törs inte medverka till en lagstiftning. Det är läget i dag inför voteringen. Det inger oro inför behandlingen av sysselsättningsutredningens betänkande även i framtiden. Denna utredning har ett större betänkande, Arbete åt handikappade, ute på remiss, vilket berörts i den tidigare diskussionen i dag. I höst får vi här ett regeringsförslag. Även i detta betänkande sluter en stor majoritet upp bakom förslaget om styrmedel för att skaffa fram arbete åt handikappade. Även här tar moderaterna och Arbetsgivareföreningen en helt annan ståndpunkt. Det är t.o.m. på det sättet att några ledamöter i utredningen avgett ett särskilt yttrande, där man sagt att man i och för sig velat gå längre än majoriteten och att man är missnöjd med t.ex. majoritetens resursförslag. Med hänsyn till värdet av en bred majoritet bakom sysselsättningsutredningens förslag, har man ändå velat ställa sig bakom majoritetsförslaget och därför har man inte reserverat sig för mera långtgående förslag. Mot bakgrund av det sätt på vilket man hanterat förslagen i fråga om ungdomsarbetslösheten, så måste man ställa sig frågan: Kommer betänkandet Arbete åt handikappade att möta samma behandling i höst när vi tar upp den frågan? När utredningens förslag väl kommer till regeringen, blir det då så att folkpartiets och centerns uppfattningar inte dominerar regeringens ställningstagande utan att — som alltför ofta under den borgerliga regeringens tid — Gösta Boh mans ekonomiska politik får diktera regeringens ställningstagande när det gäller att konkret anvisa styrmedel, som på något sätt innebär en inskränkning i företagsledningarnas suveräna frihet? Dagens debatt är ett ganska dystert omen för behandlingen av sysselsättningsutredningens förslag i höst om de handikappades ställning i arbetslivet och över huvud taget för möjligheterna att vinna bred majoritet för de styrmedel, som är helt nödvändiga om vi på lång sikt skall kunna lösa de stora sysselsättningsproblem som dominerat dagens debatt.

Herr talman! Jag vill bara redovisa utskottsmajoritetens ställningstagande och bakgrunden till detta. Mats Hellström säger att garanti kräver styrmedel. Det är möjligt att det så småningom behövs ett tillägg till främjandelagen, men vi har ansett att vi i första hand måste undersöka vad frivilliga överenskommelser kan ge. Det finns skäl att avvakta resultatet av planeringsrådens och distriktsarbetsnämndernas arbete, vilket nyligen påbörjats. Låt oss avvakta i denna fråga. Det går att genom överenskommelser få fram en hel del platser. Vi har 155 000 människor, för vilka vidtagits olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En hel del av dessa har beredskapsarbeten. Jag skall redovisa några siffror som gäller de statliga beredskapsarbetena. Under tiden juli 1976-april 1977 skaffade man fram 25 574 beredskapsarbeten. Under perioden juli 1977-april 1978 har siffran ökat till närmare 31 000 arbeten. Till det kommer de vanliga praktikarbetena, som man anordnar på de permanenta praktikarbetsplatserna. Först och främst får vi nu se vad de medel som vi beslutat om och de som vi beslutar om i dag kan ge. Sedan går vi vidare om det behövs.
Herr talman! Eva Winthers inlägg bekräftar vad jag nyss sade: Den borgerliga utskottsmajoriteten och de borgerligas företrädare här i kammaren har nu en helt annan inriktning än den som centern och folkpartiet hade i utredningen. Där värderade man de här frågorna som betydligt mer angelägna. Det inger mig stora farhågor inför framtiden att höra hur man från regeringssidan nu säger att det finns skäl att avvakta och att om det behövs skall vi ta fram styrmedel. Samma parti som nu ett antal år haft en garanti på detta område som sitt huvudsakliga vallöfte anser nu att vi skall se om det behövs några styrmedel över huvud taget. Det är ett dåligt omen för det mycket snabbt ökande antalet arbetslösa, såväl ungdomar som handikappade och andra grupper, att regeringssidan ser hur arbetslösheten snabbt växer — det har belysts tidigare i debatten i dag — och ändå säger att det finns skäl att avvakta; om det behövs får vi gå in. Det behövs nu. Arbetslösheten ökar nu. Styrmedlen behövs nu.
Herr talman! Styrmedlen är inte det viktigaste, Mats Hellström. Det viktiga är att vi på olika sätt med gemensamma insatser av planeringsråden och distriktsarbetsnämnderna, genom överenskommelser från arbetsförmedlingarnas sida, genom kommunala, statliga och privata företag och organisationer får fram de arbetsplatser som behövs. domsarbetslöshet 140
Herr talman! Det är inte mycket kvar av den här ungdomsgarantin. Styrmedlen är inte det viktigaste, säger Eva Winther. Vad som då borde vara viktigt är väl i varje fall en personalförstärkning, ökade resurser för att klara problemet. Här har regeringen lagt fram en proposition om ungdomsarbetslösheten som inte innebär att man föreslår några nya resurser med anledning av sysselsättningsutredningens förslag. Alltså: varken ökade resurser till följd av förslaget eller ökade styrmedel — vad är det kvar av garantin, Eva Winther?

Herr talman! När man skall beskriva hur det ser ut på arbetsmarknaden i dag kan man naturligtvis bolla väldigt mycket med siffror. Så har skett här i dag och så har skett i propositionen. Men man glömmer då lätt bort att det är människor man diskuterar, i detta fall unga människor som förvägrats den grundläggande rättigheten i ett samhälle, nämligen rätten till ett arbete. Det viktigaste måste vara att se efter hur många jobb som finns lediga och hur många personer som är arbetslösa. Det viktigaste måste vara att skapa nya arbetstillfällen — det är ju det enda som hjälper. Lars Werner tog tidigare i dag upp vpk:s program för hur man inom loppet av ett år skall kunna skaffa fram 100000 nya jobb i Sverige, och jag återkommer till det senare. Till skillnad från regeringens politik skulle det skapa nya arbetstillfällen också för ungdomarna. Vpk menar att vad regeringen i stället försöker göra är att något mildra den flod av arbetslöshet som vi hotas av genom den djupgående kapitalistiska krisen. Det gör man genom uppehållande åtgärder, genom gåvor och subventioner, på ett ofta mycket dyrbart och ineffektivt sätt. Håller man sig till enkla fakta är läget i stort sett följande: 29 000 lediga jobb och 90 000 officiellt arbetslösa, varav över 30 000 ungdomar under 25 år. Till de 90 000 officiellt arbetslösa kan man lägga 75 000 i AMS-utbildning, 30 000 i beredskapsarbeten och 45 000 i någon form av skyddat arbete. Till det kommer 250 000 förtidspensionärer. Av dem är 33 000 under 40 år och många mycket unga. Dessutom håller staten 40 000 anställda i jobb i företagen med utbildning som företagen får 25 kr. i timmen per anställd för. Härtill kommer hela den dolda kvinnliga arbetslösheten. Ser man hela denna bild så är ju arbetslösheten i Sverige mycket hög. Det är ett förskräckligt gap mellan 29 000 jobb och det som krävs. Detta drabbar, som många framhållit här i dag, främst ungdomen och bland denna framför allt kvinnorna.

Också i mitt hemlän, Stockholms län — ett län som tidigare har haft det förhållandevis bra vad det gäller sysselsättningen — ökar arbetslösheten kraftigt. Sedan 1960 har Stockholms län förlorat i runt tal en fjärdedel av sina industriarbetsplatser. Arbetsmarknaden blir alltmer ensidigt inriktad på service och vårdyrken. Men i längden kan man ju inte leva på att vårda och att sälja prylar till varandra. Denna ensidiga inriktning av arbetsmarknaden begränsar också kraftigt ungdomens valmöjligheter. Det gäller inte bara att kräva jobb, utan det gäller också att trivas med det jobb man eventuellt kan få. De dåliga tiderna och den ännu sämre arbetsmarknaden i det övriga Sverige har dessutom återigen ökat inflyttningen till Stockholms län, vilket gör att konkurrensen om jobben är mycket hård. I den konkurrensen finns givna vinnare och förlorare. Arbetsköparna kan i dag välja och vraka. Man får inte vara för gammal och inte för ung, och man får absolut inte ha problem av något slag. Men problem är just vad man får om man tvingas gå arbetslös, i synnerhet i ett storstadsområde som Stockholm. Arbetslösheten ställer ungdomarna utanför produktionen och kampen på arbetsplatserna, som är en del av en social gemenskap. Detta i sin tur innebär självfallet problem, som kan leda till narkotika och andra drogmissbruk, till kriminalitet och till nedvärdering av de egna resurserna. Men det är inte ungdomarna som det är fel på, något som bl.a. moderater försöker få det till, och det hjälper inte med rop på fler poliser och på lag och ordning. Asocialiteten ligger i stället i det samhälle som förvägrar ungdomarna rätten till arbete — inte hos ungdomarna själva. Herr talman! Frågan om arbetslösheten bland ungdomarna har ytterligare två aspekter. Det gäller inte bara att skaffa fram fler jobb, utan det gäller också att skaffa fram en bra utbildning och ge ekonomiska möjligheter till en sådan utbildning. Det sista har knappt varit uppe alls här i dag. Ekonomin är viktig. Väldigt många av de förslag som förs fram för att lösa problemet med ungdomarnas arbetslöshet bygger på föreställningen att det räcker med korta, yrkesinriktade kurser. Bättre försedda barn i ekononomisk mening nöjer sig inte med dem. De får tidigt veta hur viktigt det är med en rejäl utbildning. För dem betyder det inte så mycket att studiebidraget är lågt men för andra har det stor betydelse, t.ex. för invandrarungdomarna. Men andra partier blundar i sina förslag helt för detta enkla faktum. Vpk har i det fallet krävt studielön, också under gymnasietiden. Herr talman! Om vi vill göra upp en gång för alla med arbetslöshet och slöseri med mänskliga och andra resurser så krävs en annan planering av samhället. Vi har i dag fått höra flera talare framhålla att vad som krävs är ett konkurrenskraftigt näringsliv, senast Pär Granstedt. Också talare från socialdemokratiskt håll har sagt det. Men det är ju detta s.k. konkurrenskraftiga näringsliv som hittills under 1960 och 1970-talen slagit ut hundratusentals människor. Vad som krävs är alltså inte ett konkurrenskraftigt näringsliv, som fungerar enligt de heliga marknadslagarnas principer, utan en planhushållning och en socialistisk planering. För att återgå till Stockholm igen — fast exemplen kan mångfaldigas från övriga delar av landet — så har vi stor personalbrist inom vårdområdet. Under höstterminen 1977 avvisades samtidigt 500 ungdomar som helst av allt ville utbilda sig till vårdyrkena. Mängder av ungdomar ville bli målare, elektriker eller byggnadsjobbare. Men de kom över huvud taget inte in i gymnasiet. Över 700 byggnadsjobbare går i dag arbetslösa i regionen, samtidigt som bostadsbristen blir allt värre och samtidigt som det bara i Stockholms kommun saknas 16 000 daghemsplatser. Eller, för att ta ett annat exempel, Stockholm håller på att förvandlas till en gaskammare, medan kollektivtrafiken får stå tillbaka. Det finns alltså stora behov, men för att tillgodose dem krävs en helt annat politik. Där kommer jag alltså åter tillbaka till det program om 100 000 nya jobb som vi har lagt fram. De områden jag här har räknat upp är några av dem. Vi har i vår motion till kompletteringspropositionen lagt fram ett konkret program, som bl.a. bygger på de inventeringar vi har gjort i de olika regionerna. Vi har också i vår motion anvisat hur jobben skall finansieras. Till skillnad från regeringens politik skulle den offensiva politiken skapa jobb och sysselsättning åt ungdomen. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-motionerna.

Herr talman! Arbetarpartiet kommunisterna har i sin motion 1907 visat på en rad åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra ungdomens situation på arbetsmarknaden. Alla de punkter vi har räknat upp såsom nödvändiga har av utskottet besvarats med fem rader. Man har kommit fram till att det pågår utredningar i de frågor där man inte direkt har varit överens. I övrigt har det inte skett någonting. Vi menar att den nuvarande situationen på arbetsmarknaden, med ett alltmer växande antal ungdomar som inte bereds möjlighet till arbete, inte är någonting annat än en mycket tydlig dokumentation av detta samhälles oförmåga att tillgodose de mest elementära kraven, i detta fall framför allt från ungdomens sida. Vi har också i vår motion visat på att den sitaution som råder inte på något sätt är en till vårt land begränsad eller isolerad företeelse. Problemet är typiskt för hela den kapitalistiska världen. Att det är de unga som drabbas särskilt hårt visar också de internationella erfarenheterna. Av samtliga arbetslösa i högt utvecklade kapitalistiska länder utgör ca 40 96 ungdomar under 25 år. Men det finns i en sådan här debatt också anledning att konstatera att det är just i de kapitalistiska länderna som ungdomarna går arbetslösa. I socialismens länder är de ungas liksom de vuxnas rätt till arbete garanterad. Mot bakgrund av de fakta som här redovisats vill vi efterlysa radikala åtgärder från regeringens sida för en lösning av problemet med ungdomarnas arbetslöshet. En sådan lösning förutsätter att man verkligen går till angrepp mot monopolens makt i vårt land. I vår motion visar vi att den ekonomiska politiken är det mest effektiva instrumentet när det gäller att ingripa mot monopolen, vilka bär ansvaret för den nuvarande situationen på arbetsmarknaden också beträffande ungdomarna. Regeringen visar i sin proposition inte någon verklig vilja att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I stället föreslås lösningar av traditionellt borgerligt snitt, som bara ytterligare skulle gynna monopolen. Och det skulle ske på de ungas bekostnad. Ett beslut i enlighet med regeringens förslag innebär att vi egentligen kommer att permanenta en ungdomsarbetslöshet på över 100 000 unga människor. För att göra propositionens innehåll litet mer överskådligt tar jag mig friheten att göra en liknelse med trafikpolitiken. Man kan göra tankeexperimentet att riksdagen skulle besluta att släppa hastigheten fri på våra vägar och samtidigt bygga ut olycksfallsvården och rehabiliteringen för att ta hand om alla de trafikoffer som vi skulle få på vägarna. Att det skulle bli sådana trafikoffer skulle riksdagen vara mycket medveten om vid beslutets fattande. Jag är övertygad om att majoriteten av Sveriges folk skulle tycka att ett sådant beslut av riksdagen vore synnerligen ansvarslöst. Men precis på detta sätt handlar regeringen när det gäller den ekonomiska politiken. Det framgår med all önskvärd tydlighet av det aktuella förslaget om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Vad regeringen egentligen säger i sin proposition är: Låt monopolen fortsätta sin rovdrift med människor och rör inte monopolen! Ta hand om offren för denna rovdrift först när skadan är skedd! Om vi samtidigt därtill kan överföra ytterligare skattemedel till monopolföretagen är allt bra. Kan egentligen regeringens politik på ett mer åskådligt sätt uttrycka regeringens vilja att tjäna monopolen? Detta är en ansvarslös politik, som framför allt drabbar de unga människorna hårt. Tusentals ungdomars framtid är i dag hotad. Det krävs radikala grepp för att begränsa monopolens makt och öka demokratin i vårt land. Ungdomen har rätt att kräva sådana åtgärder och ungdomen kräver dem. Utskottets behandling av i anslutning till denna proposition väckta motioner har inte på något sätt tillfört debatten något nytt. Utskottsmajoriteten har inte visat någon vilja att på ett konkret sätt närma sig en lösning av problemet med ungdomsarbetslösheten. Med hänvisning till vad jag här har sagt hemställer jag om bifall till yrkandena 1-7 i motionen 1907. Ålgärder mot ungdomsarbetslöshet

Herr talman! Den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har avstyrkt den socialdemokratiska motionen 1894. I vår motion vill vi att systemet med obligatorisk platsanmälan nu skall utvidgas till att omfatta även Norrbotten. Det är ett väl motiverat krav med hänsyn till de särskilda sysselsättningssvårigheter som finns och tenderar att kraftigt öka i Norrbotten. Under motionens behandling har ytterligare skäl — som jag längre fram skall utveckla — framkommit. Utskottsmajoriteten har emellertid inte låtit sig påverkas av dessa sakskäl utan hänvisar till det utvärderingsarbete som pågår. Hur länge detta utvärderingsarbete skall pågå vet man inte. I varje fall har de borgerliga inte brytt sig om att närmare precisera sig i tiden, utan bara kort hänvisat till pågående utvärdering. Motiven för att omgående införa obligatorisk platsanmälan i Norrbotten är starka och främst dessa två: För det första det utomordentligt besvärliga läget på arbetsmarknaden i vårt nordligaste län, särskilt för ungdom. För det andra finns de tekniska försutsättningarna att införa anmälningsskyldighet för arbetsgivare i länet. Det är nämligen så att datorbaserade platslistor nu införs i Norrbotten. Av försöksverksamheten i de aktuella länen framgår att systemet med allmän platsanmälan ökat tillflödet till arbetsförmedlingen med ca 40 96. En sådan obligatorisk platsanmälan drar inga extra kostnader, den ger tvärtom en extra effektivitetsvinst då personella resurser kan frigöras för andra uppgifter. Länsarbetsnämndens ledamöter i Norrbotten är därför, oavsett partitillhörighet, enhälliga i sitt ställningstagande för obligatorisk platsanmälan. Hur det tidigare besvärliga arbetsläget ytterligare förvärrats i Norrbotten framgår av statistik från länsarbetsnämnden. Arbetslösheten i Norrbotten ligger nu mer än 3 96 högre än riksgenomsnittet. I slutet av månadsskiftet april-maj fanns 8 400 registrerade arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. Det var en ökning med ca 19000 jämfört med samma tid 1977. Av de arbetslösa är 2 765 i åldrarna under 25 år. Det innebär att var tredje arbetslös är ungdom under 25 år. Trots massiva insatser från länsarbetsnämnden har 3 ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt. Därtill tyder alla tecken på en ytterligare ökning. Genom anställningsstopp vid länets basindustrier har ungdomar ingen möjlighet nu att där få arbete. Några lokala exempel. Vid Tornedalskommunernas förbunds årsmöte under veckoslutet redovisade den största kommunen Kiruna 500 arbetslösa ungdomar. Om en vecka fördubblas ungdomsarbetslösheten ytterligare då 500 ungdomar lämnar sin skolutbildning. Ingen av dem kan beredas något varaktigt arbete. Utöver de 5 000 feriearbeten som efterfrågas i Norrbotten kommer totalt 3 000 ungdomar från skolavslutningar ut på arbetsmarknaden. Som det nu är, är ett fast arbete i hemorten eller i länet för de flesta ungdomar en omöjlighet. I en rad socialdemokratiska motioner har insatser föreslagits för att skapa sysselsättning i arbetslöshetsdrabbade kommuner. Motionerna har avstyrkts. Hade dessa förslag realiserats skulle inte längre produktionsfaktorer vara överflödiga utan erhålla en funktion på hemmamarknaden genom produktion för att fylla verkliga behov. Från mitt ordinarie arbete har jag år efter år upplevt allvaret i arbetslösa ungdomars situation, hur ungdomar med verklig iver och ambition gått in för sitt studiearbete för att därigenom lägga en gedigen grund för sitt framtida förvärvsarbete och en självständig försörjning. Att sedan efter avslutad utbildning, som sker i samråd med yrkesvägledare, konstatera såsom nu att det inte finns arbete, måste kännas smärtsamt för en ung människa. Det har jag exempel på. För ungdom av i dag är det viktigt att uppleva samhället såsom starkt, att frågan om inte bara utbildning utan också arbete tillfredsställande kan lösas. Och det är angeläget att ungdom upplever samhället generöst eller, såsom de själva uttrycker det, ”reko”, rättvist. Vid den pågående SSU-kongressen upplever man 1930-talet i fråga om arbetslöshetssiffror. Det förhåller sig så att vart tionde ombud av de 300 är arbetslösa. I Norrbotten upplever man nu ungdomsarbetslösheten som ett synnerligen allvarligt problem. Att få ett arbete är inte bara ett problem för ungdom utan också för föräldrar, som oroas av den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden. Vad blir följden av att ungdomar inte får jobb utan får gå länge sysslolösa? Pessimisterna talar redan om bl.a. ökad brottslighet, som följer i arbetslöshetens spår. I så fall är det en skrämmande utveckling. Det allvarliga. läget, som för ungdomar kan leda till katastrof, har man uppfattat i såväl kommuner som landsting. Norrbottens läns landsting gör därför i år en storsatsning för att göra vad som över huvud taget är möjligt för ungdomssysselsättningen. Landstinget satsar 7 milj.kr. för att ge minst 500 ungdomar arbete. Genom bidrag stimulerar landstinget primärkommunerna att ordna med jobb åt arbetslös ungdom. På enahanda sätt uppmuntrar landstinget ungdomsorganisationer att anställa folk genom att landstinget betalar resp. organisations egen insats. Vidare anställer landstinget 50 arbetshandikappade i halvskyddade arbeten. Det är en berömvärd insats som landsting och kommuner gör i Norrbotten och som ungdomsorganisationerna och ungdomarna uppskattar. De vet att kommuner och landsting av begränsade resurser satsar mer än någonsin för att dämpa den svåra ungdomsarbetslösheten. Men det räcker ju inte. Större resurser måste till. Och det brådskar. Mot den bakgrunden är ställningstagandet av den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet svårförståeligt. När vi socialdemokrater i detta kärva läge motionsvis kräver effektivare platsförmedling, obligatorisk platsanmälan —ja, då framhärdar borgerligheten och säger nej. Formuleringen att hänvisa till pågående utvärdering känns väl igen från sammanhang då man inte finner en fråga särskilt viktig. Men genom det under det senaste året uppkomna arbetsmarknadsläget, just nu särskilt beträffande ungdom, i Norrbotten är vi socialdemokrater ute i ett angeläget ärende. Det är så viktigt, att den borgerliga utskottsmajoritetens negativa ställningstagande uppfattas som nonchalant av ungdomsorganisationer och ungdomar, som nu drabbas av en mer omfattande arbetslöshet än någonsin tidigare. De kan i varje fall inte förstå de borgerliga riksdagsledamöter från Norrbotten som bara kan säga nej till en motion, en åtgärd, som enligt en enhällig länsarbetsnämnd och andra organ skulle effektivera arbetsförmedlingen i ett särskilt drabbat län. Ungdomar och ungdomsorganisationer i Norrbotten upplever hur det politiska klimatet förändrats och hårdnat. Man säger att det trots en tidig sommar blivit kallare och nonchalantare. Ungdomen får inte jobb. Man hör myten och talet om det individuella ”lyftet” ,om konservativa människooch livsideal från borgerliga aktivister. Situationen i vårt nordligaste län är nu sådan att inte ens den mest hårdhjärtade borde kunna avstå från någon som helst åtgärd för att förbättra arbetsmarknadsläget, särskilt för ungdom. Vad det gäller är att bland unga människor öka tilltron till samhällets vilja och förmåga att lösa ett så angeläget problem som — arbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 4.

Herr talman! Jag kan hålla med Kerstin Nilsson om att det är viktigt att ungdomarna känner att samhället är reko, men jag vill gärna påminna henne om att ungdomar tyvärr alltid har haft det svårt i Norrbotten. Det är inget försvar för att de har det svårt i dag, men även under den socialdemokratiska regeringens tid var de tvungna att flytta från Norrbotten för att få arbete. Jag håller också med om att situationen i Norrbotten är besvärlig. Personligen tror jag att obligatorisk platsanmälan är bra, men vi har ju i riksdagen nyligen fattat ett beslut om att vi skall utvärdera de försök som nu pågår i tio olika län. Det är väl då rimligt att man får tid på sig för den utvärderingen, vare sig det tar sex månader eller längre tid. Någon exakt tid kan jag faktiskt inte ange. Vi har ju också nyligen beslutat om platsanmälan även i andra län än dem där sådan redan tillämpas. Beträffande obligatorisk platsanmälan vill jag också säga att statliga och kommunala myndigheter samt landsting redan anmäler sina lediga platser till arbetsförmedlingen. Vi har i många sammanhang tidigare konstaterat att de flesta arbetstillfällena i Norrbotten kommer från statliga offentliga myndigheter. Så jag tror inte att den ökning med 40 96 som redovisats från andra håll kommer att bli lika stor i Norrbotten. Sedan talade Kerstin Nilsson mycket väl om landstinget i Norrbotten, och det tyckte jag var trevligt, eftersom jag själv är landstingsledamot och har varit med om att fatta beslut om att vi skall satsa på ungdomarna och försöka ge dem arbete. Men då är att märka att landstinget får ett kraftigt stöd av de förbättrade statsbidrag som den förkättrade borgerliga majoriteten har föreslagit. Man får 75 96 av lönekostnaden nu, och det bidrar till att landstinget kan göra den här insatsen. F. ö. skulle jag bara vilja påminna Kerstin Nilsson om att det förslag som vi nu antar innebär en förbättring av yrkesvägledningen. Beslutet om uppföljning i två år för den som slutar i grundskolan har ju fattats tidigare, men åtgärden förstärks ytterligare. Vi ger utrymme för ett ytterligare ökat antal platser i AMU-kurser, de korta yrkesinriktade kurserna inom gymnasieskolans ram ökar i antal, och planeringsråden och distriktsarbetsnämndernas uppgifter förstärks genom att de skall ta fram en förbättrad planering och skapa beredskapsarbeten för ungdomarna. Beträffande de motioner som socialdemokraterna har väckt och som den borgerliga utskottsmajoriteten avstyrkt vill jag säga, att anledningen till vårt avstyrkande är att mycket av det som ni har föreslagit redan är på gång eller är åtgärdat.
Herr talman! Eva Winther glömmer bort att den positiva utveckling som ägt rum i Norrbotten under 1970-talet har vänts i sin motsats efter regeringsskiftet. Aldrig har så många haft arbete i Norrbotten som under 1975 och 1976, men efter det borgerliga regeringstillträdet har läget blivit det motsatta. Eva Winther och borgerligheten i övrigt har i olika sammanhang uttalat att man, i stället för den stora socialdemokratiska satsning som skulle göras i Norrbotten, skulle utveckla småföretagsamhet för att skapa försörjning för länets invånare. Man vill, som man brukar uttrycka det, skapa en region i balans. En obligatorisk platsanmälan vid arbetsförmedlingar skulle fungera så att man fick fram uppgifter om lediga arbeten vid de små företagen. Det är just i sådana sammanhang som denna typ av system har sin stora betydelse. Efter 20 månader av borgerligt styre borde väl den småföretagsamhet som man inom borgerligheten talar så mycket om ha utvecklats så väl, att den kunde ge försörjning åt länets invånare. Eller är det kanske så att vi skall gå över Kölen till en arbetarregering i ett annat land, skapa ett ”stålverk, i Lusekofta”?
Herr talman! Bara några ord. Kerstin Nilsson säger att utvecklingen har vänt efter regeringsskiftet och att det har blivit så eländigt i Norrbotten. Kerstin Nilsson har lika väl som jag sett lagren av stålämnen på NJA:s gård. Kanske har hon inte sett lagren av malm i Kiruna och Malmberget. Vi behöver faktiskt kunna sälja de varor vi producerar, om det skall kunna bli några jobb i vårt land.
Herr talman! Jag har i ett annat sammanhang sagt att det är just under lågkonjunkturen som man skall göra förutseende framtidsinvesteringar. Under en lågkonjunktur kan man satsa på uppbyggnad av företag. Av resultatsiffror som jag har sett och bedömt vet jag, att bl.a. NJA under den borgerliga regeringstiden har skurit ned investeringarna till en tredjedel av de budgeterade. Det är inte en framåtsyftande politik som har förts.

Herr talman! Det är synd att Bengt Wiklund har ett så kort minne. I går ägnade både jag och flera andra rätt mycket möda åt att förklara för Bengt Wiklund vad utskottsmajoritetens betänkande egentligen innebär på de här två punkterna som han tar upp. När det gäller försöksverksamheten i Göteborg innebär inte utskottsmajoritetens förslag att den skall behöva avbrytas. Vi hänvisar till de pengar som finns reserverade hos skolöverstyrelsen och som kan användas för det ändamålet. Beträffande försöksverksamheten med korta yrkesinriktade kurser innebär inte 200 platser något tak för hur många elever som kan antas, utan det är betydligt fler. Regeringen har redan tidigare anvisat 3 700 årselevplatser. Detta höll vi på och tjatade rätt utförligt om i går, och det är tråkigt att höra att Bengt Wiklund hade glömt alltsammans när han klev upp ur sängen i dag på morgonen.